Herr talman! Det finns kanske i och för sig ingen anledning att ta upp en diskussion med herr Sveningsson eftersom han slutade med att inte ställa något annat yrkande än det som tidigare har framförts. Herr Sveningsson hade uppenbarligen skrivit sitt anförande innan han hade lyssnat på vad jag hade att säga. Det går inte att ställa sig här och konstatera att ingenting har skett och ingenting har gjorts och att det nu behövs kraftfulla och effektiva insatser. Men, herr Sveningsson, det är ju de effektiva insatserna på vårdsidan man söker åstadkomma genom den kommitté som intensivt arbetar inom medicinalstyrelsen. Den har i den promemoria som finns refererad i reciten till utskottsutlåtandet hos <socialdepartementet exemplifierat den situation vi befinner oss i. Man säger att vi socialmedicinskt står mitt uppe i en sjukdomsvåg av epidemisk karaktär men har mycket ofullständiga kunskaper både beträffande sjukdomsbild och sjukdomsförlopp, bakgrunden till epidemien och möjligheterna att bemästra dem. Det är detta vi vill komma till rätta med, och kommittén har under året, vilket jag sade, gjort framställningar som lett till vissa åtgärder på vårdsidan inom Stockholms stad. Utskottet har också å sin sida framhållit att man bör med skyndsamhet ta itu med de förslag som kommittén nu lägger fram i sina promemorior. Detta är några av de konkreta ting som man inte kan bortse från. Det är inte så lätt att bara från uppgifter som man hämtar i dagspressen eller veckopressen — hur riktiga de än må vara — konstatera vad som behöver göras. Att porblemet inte är av det okomplicerade slaget vet vi allesammans.

Herr talman! Herr Sveningsson nämnde generaldirektör Engels drastiska ingrepp mot den privata läkarmottagning som har varit i gång just för läkemedelsmissbrukare. Vad han sade uppfordrar mig till att göra ett försök till klarläggande. Det har väl blivit så att Riksförbundet för hjälp åt läkemedelsmissbrukare oförskyllt kommit i skottgluggen. Förbundet har inte stått och står inte som huvudman för den läkarmottagning som drivits helt privat som en försöksverksamhet enligt en av medicinalstyrelsen godkänd metodik. En sak är säker: RFHL har koncentrerat sig på att hjälpa läkemedelsmissbrukare med alla deras sociala och personliga problem. Det gäller alltså en rent kurativ uppgift, och man driver inte själv någon som helst medicinsk verksamhet. Jag har bara velat nämna detta som en upplysning.

Herr talman! Det kan ju förefalla egendomligt att vi fyra ledamöter stiger upp och talar i en fråga, där det finns ett enhälligt utskottsutlåtande, vars innehåll vi väl alla är överens om, och att vi ändå vill framföra våra synpunkter i ärendet. Jag tror att det beror på att vi allesammans har klart för oss, att det här gäller ett verkligt angeläget ärende. Alla myndigheter som har något att göra med i motionerna och utskottsutlåtandet behandlade förhållanden är ense om att en ökning av narkotikamissbruket i vårt land har ägt rum. Missbruket tycks också sprida sig både geografiskt vilket herr Lars Larsson talade om nyss — samt till yngre åldrar. Senast i går, tror jag det var, redovisades i dagspressen en undersökning, som tycktes visa att missbruket har trängt ned i yngre åldrar. Alla är vi också ense om att narkotikamissbruk och brottslighet hänger nära samman. Vi är alla upprörda över de skrämmande förhållanden som under de senaste åren — inte minst under de senaste månaderna — har visat sig förefinnas inom vissa delar av denna stad. Detta har ju herr Gösta Jacobsson i det ärende som var före nyss samt de som tidigare har talat i denna fråga alla varit inne på. Vi vet att många av de brott av olika slag som har uppdagats 1 träsket hänger samman med illegal narkotikahandel och = narkotikamissbruk. Att narkotikamissbruket är så utbrett hos oss förefaller oss att vara någonting nytt. Jag erinrar mig när jag för femton år sedan var i Korea och hörde den amerikanska narkotikasakkunskapen framlägga synpunkter på narkotikamissbruket där ute. Det föreföll mig främmande och tycktes ligga på ett helt annat plan än vad jag trodde var fallet hemma hos oss. Nu tycks vi närma oss liknande förhållanden som där beskrevs. Alla krafter måste inriktas på att sanera dessa förhållanden — att sanera träsket. En av de viktigaste uppgifterna — kanske en av de allra viktigaste — är att komma till rätta med den illegala narkotikahandeln. Det är dock ingen lätt uppgift. Stora kraftresurser måste sättas in på olika områden, om man över huvud taget vill nå något reultat. Jag vill gärna framhålla hur svårt det kan vara att här åstadkomma någonting. Herr Sveningsson talade om att det inom våra korrektionsanstalter har förekommit att narkotika har kunnat smugglas in. Det är givetvis beklagligt, men jag tror ändå inte att man skall döma alltför hårt, ty det visar sig att narkotikamissbrukare litet varstans har en oerhörd förmåga att smuggla in narkotika.

I det föreliggande utskottsutlåtandet behandlas såväl vårdproblem som juridiska problem. Båda slagen av problem är lika viktiga. En fråga utgör vården och avvänjningen av de olyckliga människor som fallit offer för missbruk av narkotika och andra ämnen med likartad verkan. Lika viktiga och lika nyttiga som flertalet av de vanligaste sedan gammalt använda narkotikapreparaten under vissa omständigheter kan vara och lika betydelsefull som en legal och kontrollerad användning av vissa andra medel med likartad effekt kan vara under särskilda omständigheter, lika farlig och lika destruerande för personligheten är deras verkan vid okontrollerad användning. Risken för vanebildning föreligger alltid, och hänsyn härtill måste tas vid all legal och kontrollerad användning — även då föreligger risk för vanebildning. Det är då ingen svårighet att förstå, hur lätt en oemotståndlig narkotikahunger kan uppstå vid en okontrollerad användning av dessa farliga medel. Nya medel som tidigare inte har förekommit har också börjat användas, alla med samma risk för vanebildning. Polismästaren i Stockholm lär vid något tillfälle ha sagt, att den som förleder någon till narkotikamissbruk gör sig skyldig till ett lika stort brott som mord. Uttrycket är tillspetsat, men det ligger en hel del i vad han säger; och det ger en uppfattning om hur de känner det, som har direkt att göra med saken och som ser de verkliga avigsidorna i sammanhanget. Kunskapen om narkotikamissbrukets behandling är i vårt land inte så allmän som på många andra håll i världen. Det är väl detta som gör att så motstridiga uppgifter har kunnat hävdas härvidlag. Ytterligare forskning, ytterligare samlande och sammanställning av erfarenheter är en nödvändighet för oss även inom detta område. En helt annan fråga är den juridiska sidan — särskilt herr Blomquist har ju varit inne på den. Skärpt lagstiftning mot illegal försäljning och illegalt innehav av narkotika förefaller ändamålsenlig, och höjning av straffsatsen åtminstone till samma nivå som för smuggling synes berättigad. Det är klart att man kan ställa sig frågan, hur hög straffsatsen skall vara; men det problemet bör väl ytterligare utredas. Som redan påpekats i debatten har medicinalstyrelsen tillsatt en kommitté som på bred bas försöker skaffa sig en uppfattning om narkotikamissbruket och de åtgärder man bör vidtaga. Med den sammansättning som kommittén fått tror jag man kan ha rätt att vänta att den skall kunna ge oss en allsidig belysning av hela detta stora problemkomplex. Gruppen arbetar intensivt, såsom redan har påpekats, och man hoppas att redan relativt snart kunna framlägga åtminstone preliminära resultat. I vårt parlamentariska liv är det ju mycket vanligt att en expertutredning följs av en parlamentarisk utredning, som har att närmare överväga de åtgärder man bör genomföra på grundval av expertgruppens kartläggning och förslag. Det vore kanske riktigt att tillämpa denna praxis även här. Helt naturligt måste den frågan bedömas på grundval av de resultat expertgruppen kan nå fram till och omfattningen av de förslag som gruppen lägger fram. Men, herr talman, de skrämmande förhållandena och de händelser, som här tidigare antytts och som vi i våra dagar så ofta får en smärtsam påminnelse om, visar att det är fara i dröjs mål. Skyndsamma åtgärder behövs, åtgärder framför allt i riktning mot att försvåra den illegala åtkomsten och den illegala handeln med narkotika. Likaså behövs det åtgärder som bättre möjliggör en effektiv vård och behandling av människor som känner ett oemotståndligt behov att skaffa sig dessa gifter. Det krävs snara åtgärder i detta avseende; detta innebär åtgärder som kan reducera den illegala handelns kundkrets. Utskottet är ju enhälligt i uppfattningen att snara åtgärder är av nöden. I likhet med utskottet hoppas jag att den nu arbetande expertkommittén skall framlägga förslag som bedöms kunna bli genomförda direkt, utan att någon ytterligare parlamentarisk utredning behöver göras. Möjlighet finns kanske, såsom herr Blomquist påpekade, att sådana förslag skall framkomma redan 1967, och åtminstone kunna föreläggas höstriksdagen. Detta synes vara Önskvärt, även om problemet i hela dess vidd och frågan om de åtgärder, som skall vidtagas på lång sikt, måste bli föremål för överväganden inom en parlamentarisk kommitté. Herr talman! Jag begärde ordet för att få understryka denna frågas stora vikt och betydelse och även för ati framhålla, att det är fara i dröjsmål. Jag ber att med det anförda få yrka bifall till utskottets utlåtande.

Herr talman! Samtliga talare i denna fråga har betonat det ovanliga i att ett enigt utskottsutlåtande föranleder debatt. Jag tror att det är ett uttryck för den senaste tidens oroande rapporter om narkotikamissbruk. Man vill här ytterligare betona nödvändigheten av snabba åtgärder. Det är inte endast riksdagsledamöterna som hyser denna oro, utan man möter samma oro runt om i vårt land när dessa frågor förs på tal. Narkotikamissbruket utgör ett hot mot mänskligt normalt liv. Spe ciellt reagerar man mot att ungdomen är utsatt för den fara som ligger i ett narkotikamissbruk. Samhället kan inte stillatigande åse hur ungdomen — det dyrbaraste som vi äger — hamnar i narkotikasjukdomens pestsmittade träsk. Det innebär ett mycket allvarligt hot där narkotikaförsäljare uppsöker skolungdomen utanför skolans grindar. Det är i de flesta fall ren nyfikenhet som föranleder skolungdomen att pröva på vad som bjuds ut. Det kan också vara studiedepression som gör att en skolelev börjar använda narkotika. Vi vet hur det går; de som börjar använda narkotika blir i de flesta fall de människovrak som vi får läsa om i tidningarna. Föreliggande <utskottsutlåtande är, som redan har nämnts, huvudsakligen uppdelat i två stora avsnitt, som avser dels vårdfrågor och dels straffrättsliga frågor. Jag skall inte här orda mycket därom. :Medicinalstyrelsens = expertgrupp har redan framlagt vissa förslag och lär inom kort komma med ytterligare framställningar i denna fråga. Vad jag närmast i detta sammanhang vill betona är att straffbestämmelserna när det gäller den insmuggling och den handel med narkotika som äger rum är alltför lindriga. Tillåt mig citera vad rikspolisstyrelsen säger i sitt yttrande, som återges på sid. 22 i utlåtandet. Styrelsen säger: »Beträffande själva smugglingsförfarandet kan nämnas, att det för den svenska polisen är känt att vissa namngivna personer företagit resor till Spanien för inköp av preludin och därefter avslöjats utomlands under transporten mot Sverige. Den svenska polisen står maktlös i denna situation, eftersom förberedelse till smuggling icke är straffbelagd jämlikt svensk lag. Det skulle alltså erfordras att förberedelse till smuggling straffbelades, vilket också stadgas i artikel 36 i den internationella narkotikakonventionen av år 1961.» Tyvärr måste man väl säga att polisen hittills har stått maktlös inte bara när det gäller denna detalj utan även andra detaljer av detta problem. Vi anser väl alla att den svenska regeringen och svenska myndigheter så snabbt som möjligt måste ingripa på detta område. Måhända har de svenska myndigheterna här blivit tagna på sängen när det gäller insmugglingen och exporten av narkotika till oss. Narkotikaexporten från Fjärran östern och andra länder utgör ju också en mycket stor fara för såväl västerlandets folkhälsa som dess ostörda produktion. Jag anser att det är i hög grad nödvändigt att vi försöker åstadkomma en så snabb aktion som över huvud taget är möjlig för att skydda vårt folk och speciellt vår ungdom från denna smygande fara. Med detta yrkar jag bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Det kan som det har sagts synas onödigt att fortsätta en debatt där utskottet är fullständigt enigt. Men denna fråga har synbarligen aspekter som går något utanför den ram inom vilket utskottet behandlat den. Det är ju två skilda områden, nämligen vårdfrågorna och straffbestämmelserna, som utskottet har haft anledning att behandla. Jag hoppas att herr talmannen tillåter att jag bara några ögonblick går litet utanför denna ram. Jag ser saken så, vilket väl inte heller är obekant för någon, att skall man komma till rätta med denna fråga är det även en rad andra avsnitt i samhällslivet som berörs. Jag menar att detta är ett allmänt socialt problem på många avsnitt.

Därför, herr talman, bör man ha med i blickfältet dessa frågor. Likaså har vi de sista dagarna — det står väl för övrigt i tidningarna i dag — hört talas om T-spriten, som håller på att bli en mycket stor besvärlighet. Även där är det langarsystemet och liknande saker som kommer med i bilden.

Vi har också blivit påminda om hur otillräckligt polisen är rustad för att möta den tilltagande brottsligheten. Jag vill med detta, herr talman, bara peka på att detta problem är väsentligt vidare än vad utskottet har haft anledning beröra och hoppas att när frågan skall tas upp till behandling även dessa aspekter behandlas.
Herr talman! Representanter för alla de partier som deltagit i utskottsbebandlingen har stått upp och betygat inte bara sitt intresse utan sitt djupa engagemang i och viljeinriktning på att söka vara med och komma till rätta med de problem som bruket av narkotika för med sig. Det är problem som, om man vill komma till rätta med dem, hör samman med uppbyggande av särskilda vårdanstalter, eller i varje fall utbyggnad av våra vårdresurser, samt utbyggnad av forskningen på området. Det gäller möjligheter för vår polis till övervakning och preventiva åtgärder för att förhindra införande av narkotika. Herr Petersson talade också om den sida som hör ihop med behovet av förbättrade bostadsresurser. Jag tar, herr talman, allt detta som ett uttryck för att de som har talat här också accepterar de ekonomiska konsekvenserna av de ansträngningar detta innebär. De konsekvenserna kan kanske bli ganska betydande, men jag tror att de är värda att ta.

Herr talman! Även detta utlåtande gäller ett mycket allvarligt ärende — de häktades ställning och rättssäkerhet. Även här föreligger ett utlåtande från ett enhälligt utskott, men till utlåtandet är fogat ett särskilt yttrande. Under detta yttrande finns också mitt namn, och därför vill jag säga några ord. I den behandlade motionen föreslås avslutningsvis att frågan om skydd för de häktade mot publicitetsskador upptages till övervägande. Utskottet uttalar som sin mening att publiciteten omkring begångna brott stundom företer sådan brist på hänsyn mot de misstänkta att det är angeläget att fasta regler tillskapas till de häktades skydd. Man hänvisar till en översyn inom Publicistklubben, som avser att få fram nya regler för ökat skydd bland annat mot onödigt lidande för häktade. Man hänvisar också till att offentlighetskommittén tar upp denna fråga. Vi som står bakom det särskilda yttrandet har med skärpa velat understryka hur allvarligt frågan om publicitetsskador är. Det förekommer nu inte sällan, framhåller vi, att för brott misstänkta i pressen behandlas som dömda redan på förundersökningsstadiet. Det är allmänt bekant att det redan finns vissa publiceringsregler, men tyvärr efterlevs dessa inte alltid. Jag vill här endast uttala den förhoppningen att det utredningsarbete som nu pågår snart skall resultera i nya, bättre bestämmelser och att dessa bestämmelser verkligen kommer att efterlevas.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

Herr talman! Genom pressen har det svenska folket fått meddelande om att kungl. lantmäteristyrelsen funnit sig nödsakad att på grund av bristande anslag säga upp ett sjuttiotal tillfälligt förordnade tjänstemän. Meddelandet, som lämnades i lantmäteriets företagsnämnd den 8 november, innehöll jämväl den uppgiften att styrelsen funnit nödvändigt att tillskriva ett ungefärligen lika stort antal tjänstemän och meddela, att styrelsen först i december kan avgöra huruvida deras förordnanden kan förlängas. På särskild fråga, hur det går med dem som nu utexamineras från kartteknikerkurserna, förklarade sig styrelsen icke beredd att på denna punkt lämna besked förrän längre fram, då situationen bättre kan överblickas. Av skilda skäl kommer dess meddelanden synnerligen överraskande, inte minst för riksdagen, som nästan årligen haft att taga ställning till motioner vars syfte varit att ge lantmäteriet sådana resurser att eftersläpningen skulle kunna arbetas in och väntetiderna därmed förkortas. Riksdagen har därvid lugnats med att personal håller på att utbildas, arbetet rationaliseras, författningarna skall förenklas och i samband med allt detta en överflyttning av arbetsuppgifter sker från högskoleutbildad personal till anställda med lägre utbildning. För lantmäteriet gäller ju fortfarande att arbetsbalansen och inkommande arbetsuppgifter är besvärande stora. Vidare har genom kraftiga taxehöjningar det av lantmäteriet åt allmänheten utförda servicearbetet gjorts ekonomiskt självbärande. Jag begär därför kammarens tillstånd att till statsrådet och chefen för jordbruksdepartementet få ställa följande frågor: 1) Kan det anses försvarligt att på sätt som skett friställa statligt anställd personal, när lantmäteriet är överlastat med arbete, som allmänheten väntar att få gjort och som för statsverket inte medför några extra kostnader? 2) Kan man vänta sig bifall till den av lantmäteristyrelsen gjorda framställningen om att få överskrida avlöningsanslaget på grund av utfallet av årets löneförhandlingar, så att den ytterligare personal, som förvarnats om uppsägning kan få lugnande besked inför instundande helg? 3) Hur skall det bli med dem som nu utexamineras från kartteknikerkurserna om icke ökning av avlöningsanslaget sker? 4) Är utbildningskadern väl avvägd med hänsyn till situationen nu och för den närmaste framtiden?

Herr talman! Herr Lars Werner har frågat om jag vill upplysa om huruvida krediteftersläpningen till kvoterat bostadsbyggande i särskilt hög grad hänför sig till allmännyttiga bostadsföretag. Bostadsstyrelsen har lämnat uppgifter beträffande kreditivläget för flerfamiljshus, för vilka beslut om bostadslån lämnats åren 1965 och 1966 eller är avsedda att lämnas inom 1966 års låneram. Enligt dessa uppgifter saknades den 30 september 1966 kreditiv för ca 23 000 lägenheter i byggen, som inte påbörjats, och för ca 7000 lägenheter i byggen som redan hade påbörjats utan att kreditivfrågan varit löst för bygget i sin helhet. Av dessa lägenheter ingick ca 12 000 resp. ca 6 000 i projekt med allmännyttigt företag som byggherre. Till de allmännyttiga företagen hänför jag i detta sammanhang även de fall där kommunen själv är byggherre.

Av dessa lägenheter avsåg vid den förra tidpunkten ca 60 procent och vid den senare ca 48 procent allmännyttiga företag. Som jämförelse kan nämnas att de allmännyttiga bostadsföretagens andel av lägenheter i flerfamiljshus för vilka preliminärt beslut om bostadslån meddelats år 1965 utgjorde ca 55 procent.

Herr talman! Herr Ferdinand Nilsson har ställt vissa frågor till mig om tillsättningen av tjänsten som lantbruksdi I anledning av herr Nilssons fråga vill jag endast upplysa om att Kungl. Maj:t den 23 september 1966 föreskrivit att ordinarie och extra ordinarie tjänster hos lantbruksstyrelsen, lantbruksnämnderna och hushållningssällskapen vid uppkommen vakans inte får besättas med annan än vikarie. Anledningen härtill är att 1965 års lantbruksorganisationsutredning lagt fram förslag rörande genomförandet av den av 1965 års riksdag i princip beslutade omorganisationen av nämnda myndigheter.

Herr talman! För en gångs skull ligger det så till att jag faktiskt kan svara på en fråga som herr Ferdinand Nilsson tydligen med viss tvekan ställer. Det är tyvärr ofta så att jag inte kan svara på hans frågor på det sätt som han önskar. Jag kan försäkra honom att rekommendationen till hushållningssällskap och lantbruksnämnder att tillsätta tjänsterna på vikariat gäller hela landet. Jag kan också försäkra att bakom den rekommendationen ligger ingen som helst tanke på att vi skulle avveckla verksamheten i Uppsala län eller några andra planer i den vägen, vilket herr Nilsson tydligen befarat — en farhåga som jag dock inte kunde utläsa av hans fråga. Jag trodde frågan gällde det redan vidtagna arrangemanget, som jag förstår att herr Nilsson i och för sig sympatiserar med. Det innebär att man förbereder en omorganisation, så att man undviker att skapa speciella problem. Det blir en mjukare övergångsform om man redan i god tid kan göra förberedelser för den nya organisationen. Detta är det enda som skett — det vill jag betona. Ingenting har således haft speciell inriktning mot Uppsala län.

Herr talman! Herr Lundström har frågat om jag är villig att genom ett centralt initiativ verka för sådana åtgärder, varigenom parkeringsanläggningar inom nybyggt område, där så kan ske, får utbyggas successivt alltefter beläggningsbehovet och att statlig belåning medges för varje etapp med utgångspunkt i full kostnadstäckning för etappbyggandet. Ansvaret för anordnande av bilplatser för varje fastighets behov åvilar enligt byggnadslagstiftningen den enskilde fastighetsägaren. För dimensionering av bilplatsanläggningar utfärdar vederbörande kommun med hänsyn till den lokala biltätheten normer och föreskrifter att beaktas vid prövningen av planförslag och ansökningar om byggnadslov. Vissa riktvärden finns angivna i anvisningar till byggnadsstadgan vilka byggnadsstyrelsen utgivit i en publika tion med titeln Parkeringsnormer. Den s.k. byggnormen utgår från en biltäthet av 200 bilar per 1000 invånare som ett minimivärde. För att gardera sig för en expansiv utveckling av biltätheten kan det emellertid ligga nära till hands för kommunerna att välja ett högre biltäthetstal som grund för sin planering. Kommunen kan också i sina föreskrifter ange omfattningen av en utbyggnad stegvis av parkeringsanläggningen. I Stockholm anges sålunda den första utbyggnaden till 75 procent av beräknat totalbehov i nya bostadsområden. Det är uppenbart att det av skäl som angivits här kan förekomma att ett högre bilplatsantal för enskilda fastigheter föreskrivs än som föranleds av dagens behov. Senare erfarenheter tyder också på att gällande normvärden kan vara för höga. Byggnadsstyrelsen är sedan en tid tillbaka sysselsatt med en överarbetning av sina parkeringsnormer. Syftet är bl.a. att utforma en beräkningsmetod som möjliggör en mera fingraderad bedömning av bilplatsbehovet. Parkeringskommittén, vars betänkande kan väntas i en nära framtid, söker nå fram till en närmare precisering av kommunens resp. den enskilde fastighetsägarens ansvar i sammanhanget. Kommittén lär även komma att behandla frågan om utbyggnad etappvis av parkeringsanläggningar ur bl.a. fastighetsjuridisk synvinkel. När kommittén har lagt fram sina förslag blir det tillfälle att återkomma till frågan om grunderna för dimensionering av parkeringsanläggningar. I lånefrågan kan jag upplysa att gällande regler inte innebär några formella hinder för medverkan från de statliga lånemyndigheternas sida till kreditgivning vid sådan successiv utbyggnad som interpellanten åsyftar. Antingen kan detta ske genom utökning av det statliga lånet eller därigenom att säkerheten för ett redan utbetalt statligt lån flyttas i syfte att bereda utrymme för erforderlig utökning av underliggande lån. Från praktiska, ekonomiska och administrativa synpunkter synes det emellertid ändamålsenligt att utbyggnaden och finansieringen så långt möjligt sker i ett sammanhang.

Herr talman! Till statsrådet och chefen för inrikesdepartementet ber jag få framföra mitt tack för svaret på interpellationen. Då den väcktes redan i maj torde de flesta av kammarens ledamöter ha glömt de förutsättningar för min fråga, som angavs i motiveringen, och jag vill därför begagna några minuter extra till en mycket kort sammanfattning av den grundläggande frågeställningen. Erfarenheterna från Stockholms ytterområden har visat att efter 2—3 år är endast ungefär hälften av antalet enligt byggnormen anlagda bilplatser utnyttjade. Först omkring 10 år efter färdigställandet beräknas det att normen är i nivå med parkeringsbehovet. Detta innebär att kapitalinvesteringen under de första 10 åren inte blott dåligt förräntas och förorsakar fastighetsägaren kännbara förluster, utan även att visst kapital tagits i anspråk som bättre kunnat nyttiggöras på annat håll. Frågan ger sig då, huruvida icke en utbyggnad av parkeringsplatserna kunde få ske successivt alltefter det växande behovet. Utifrån de erfarenheter, som jag fått genom fall som jag kommit i kontakt med, skulle nuvarande regler icke tillåta detta; parkeringsutrymme enligt gällande norm skall iordningställas samtidigt som bebyggelsen i övrigt blir klar, och statlig belåning sker då för byggkomplexet som helhet, inklusive tillhörande parkeringsutrymmen. Om någon del av parkeringsbehovet skulle tillgodoses genom senare utbyggnad — mot vilket inga praktiska hinder möter då det gäller parkeringsplats på öppen mark och genom parkeringsdäck — kan, alltjämt enligt min erfarenhet, statlig belåning härför icke erhållas. Speciellt kännbart är detta då byggnadskostnaderna under mellantiden ofta har stigit. Mot den bakgrund jag här tecknat ställde jag den av inrikesministern nyss citerade frågan, om denne genom ett centralt initiativ — saken berör nämligen både statliga och kommunala myndigheter — ville verka för en bättre ordning. Såvitt jag förstår är statsrådets svar inte helt negativt. Jag är glad för det. Det bjuder därjämte på några nyheter, i varje fall för mig. Med hänvisning till att en kommun kan ge föreskrifter för utbyggnad stegvis av parkeringsanläggning upplyses t.ex. att i Stockholm den första utbyggnaden anges till 75 procent av beräknat totalbehov i nya bostadsområden. Jag undrar om inte inrikesministern och jag här rör oss med olika begrepp. Det finns nämligen två olika slags normtal. Det ena är den byggnadsnorm som statsrådet har använt i svaret. Detta avser det beräknade aktuella behovet för viss tid. Därutöver finns en s.k. planeringsnorm, som är principiellt 15 procent högre och gäller eventuella behov på längre sikt. Såvitt jag vet gäller inga undantag från byggnadsnormen, medan den s.k. planeringsnormen ej behöver utbyggas omedelbart. Vid förfrågan som ett stort kommunalt byggföretag för några år sedan gjorde om möjligheten till en lägre utbyggnad i en första etapp förklarade den lånförmedlande myndigheten, att det inte var någon idé att sedan söka återkomma med begäran om utsträckta lån. Detta är den allmänna uppfattning man har bland byggnadsföretagen, och med hänsyn härtill har man inom företagen i allmänhet inte vågat ta några risker utan byggt enligt gällande normvärden. Därför står nu i Stockholms förorter några tusen garageplatser outhyrda år efter år. För närvarande torde inom vissa områden cirka 35 procent av parkeringsplatserna inom nya bostadsområden stå outhyrda fyra år efter färdigställandet. = Ränteförlusterna = för byggföretagen rör sig troligen om flera miljoner årligen, som fastighetsägaren på något sätt måste ta igen. Inom företag där hyreskostnaden är självkostnadsberäknad, som fallet är beträffande allmännyttiga bostadsföretag och kommunala bostadsföretag, får väl hyresgästerna i gemen bära dessa förluster genom att betala delar av hyror för garage som de ej utnyttjar. Nu säger statsrådet, att några formella hinder inte möter från de statliga myndigheterna till kreditgivning vid sådan successiv utbyggnad av parkeringsplatser, som jag har önskat, och han nämner ett par alternativa vägar som kan användas. Frågan är väl inte bara om det finns formella möjligheter, utan frågan är väl också om den statliga lånemyndigheten vill eller kan utöka lånet. Jag känner inte till att någon sådan utökning har skett. Det andra alternativet förutsätter att det finns långivare, vilket inte är fallet i dagens läge. Man får nog säga, att de nämnda utvägarna i praktiken knappast är användbara —- ja, de är, såvitt jag förstår, inte användbara alls. En nyhet är att byggnadsstyrelsen håller på att överarbeta sina parkeringsnormer till, som jag hoppas, en mer realistisk bedömning av bilplatsbehovet. En annan upplysning, som inrikesministern lämnade, är att parkeringskommittén också skall ta upp frågor kring etappbyggandet. Statsrådet lovar att återkomma till spörsmålet om dimensioneringen av parkeringsanläggningar sedan denna utredning inom en nära framtid blivit offentliggjord. Jag är tacksam för det löftet. I denna fråga har jag huvudsakligen hämtat erfarenheterna från Stockholms stads ytterområden. Förhållandena torde vara mindre besvärande i andra samhällen i landet, men även där existerar väl på sina håll problem av samma art. Den aktuella anledningen till interpellationen var emellertid den stundande utbyggnaden av Järvafältet, en jätteanläggning som kommer att kräva väldiga kapital. Den fråga som jag har berört och som statsrådet — om jag har tolkat honom rätt — har lovat att återkomma till bör därför vara löst i samverkan mellan stat och kommun, innan byggnationen på Järvafältet och annan större kransbebyggelse på allvar kommer i gång. Detta är nödvändigt för att byggnadsföretagen över huvud taget skall kunna ekonomiskt klara sin uppgift och effektivast möjligt utnyttja det kapital som kan uppbringas. Det är viktigt för att inte hyresgäster skall behöva belastas under många år med hyreskostnader som inkluderar parkeringsplatser som de aldrig använder. Det är inte minst viktigt ur samhällets egen ekonomiska synpunkt, att kapital inte i dagens bristläge läggs ned i under många år delvis oräntabla anläggningar utan kommer nuets levande behov till godo.

Herr talman!

I svar på en interpellation av herr Lindahl i våras uttalade jag att inom inrikesdepartementet påbörjade förberedelser för en proposition, grundad på bostadsförmedlingsutredningens delbetänkande, skulle fullföljas, om då pågående förhandlingar mellan kommunerna i huvudstadsregionen om att ordna en gemensam bostadsförmedling på frivillig väg inte ledde till positivt resultat. Ifrågavarande förhandlingar mellan kommunerna har inte utvecklat sig så, att lagstiftning i ämnet kan anses överflödig. Arbetet på en proposition kommer därför att fullföljas. Det är emellertid möjligt att bostadsförmedlingsutredningens slutbetänkande måste avvaktas innan propositionens utformning kan bestämmas slutgiltigt. I vart fall måste slutbetänkandet föreligga innan det går att ta ställning till interpellantens frågor. Detta betänkande beräknas bli avlämnat omkring stundande årsskifte. Beträffande innehållet i en blivande proposition är jag inte beredd att nu göra några uttalanden.

Herr talman! Med hänsyn till omfattningen av det ärende, som avses i Kungl. Maj:ts proposition nr 145, med förslag till lag om ändring i sjölagen m.m., hemställer jag, att kammaren måtte medgiva, att tiden för avgivande av motioner i anledning av nämnda kungl. proposition utsträckes till det sammanträde, som infaller näst efter femton dagar från det propositionen kom kammaren till handa.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

Herr talman! Det senaste året har flera olyckstillbud inom sjöfarten på Öresund visat på de risker som vid dimma eller disigt väder är förenad med den ökade trafiken i de relativt trånga farvatten, som det här är fråga om. Senast för några dagar sedan påseglades invid Ven ett fartyg som gick till botten, varvid två personer tragiskt omkom, Riskerna skall inte överdrivas, men de finns ändå. De sammanhänger bl.a. därmed att den längsgående internationella trafiken i nordeller sydgående riktning och den lokala trafiken mellan sundshamnarna korsar varandra. Den ökade fart varmed fartygen på senare år börjat framföras spelar också sin roll i sammanhanget. Det händer att fartyg i förlitande på fartygets radarutrustning vid dålig sikt framföres med alltför stor fart. Den omständigheten att det i stor utsträckning är passagerarfartyg med hundratals människor ombord som ombesörjer den lokala trafiken ådagalägger vilka omfattande olyckor som i värsta fall kan inträffa. Inom hamndirektionen i Malmö, som jag har äran att tillhöra, har vi haft anledning att uppmärksamma angivna förhållanden och avser att inom kort taga vissa initiativ för skapande av förbättrad säkerhet i inseglingsrännorna till Malmö resp. på den lokala traden Malmö— Köpenhamn, Överläggningar därom äger rum. Tydligt är emellertid att vad som 1okalt kan åtgöras icke är till fyllest, varför åtgärder från statsmakternas sida kan vara av behovet påkallade, Problemet har mycket vittutseende aspekter med tanke på att Öresund är en internationell farled; fartyg med alla länders flaggor passerar dagligen förbi. Till följd därav kan hänvändelser till främmande länder resp. förhandlingar om internationella konventioner bli erforderliga. även svenska lagstiftningsåtgärder kan behöva vidtagas. Det torde finnas möjligheter att med anlitande av modern radaroch teleteknik öka trafiksäkerheten. Icke minst torde kunna ifrågasättas ökad skyldighet för fartygen att vara utrustade med UKV-anläggning. Från luftfarten torde betydelsefulla lärdomar kunna hämtas. Det torde icke vara alldeles uteslutet att vid svår dimma sätta in aktiv trafikledning på samma sätt som förekommer på flygplatser. Under samverkan mellan de svenska och danska sjöfartsverken torde mycket kunna åstadkommas, Ökade resurser torde böra ställas till sjöfartsverkets förfogande. Frågans lösning brådskar med tanke på den allt intensivare trafiken. Hur den aktuella frågan om lotsningspliktens slopande löses måste här komma med i bilden. Under åberopande av vad sålunda anförts tillåter jag mig att till statsrådet och chefen för kommunikationsdepartementet rikta frågan, huruvida herr statsrådet är beredd att taga initiativ till åtgärder som kan vara ägnade åstadkomma fartygens säkrare navigering vid ogynnsamma väderleksförhållanden i Öresund.

Herr talman! I en interpellation har herr Nyman frågat mig, vilka åtgärder jag avser vidta på bl.a. den ekonomiska forskningens område i syfte att åstadkomma säkrare bedömningsunderlag för resursavvägningar inom den offentliga sektorn. Frågan kan onekligen tolkas på flera sätt. Eftersom den ställts till mig har jag emellertid tagit fasta på vad herr Nyman anför i fråga om forskning rörande utbildningens betydelse som produktionsfaktor. Detta problem har på senare tid tilldragit sig stort intresse bland forskare inom det ekonomiska området och bland utbildningsplanerare på olika håll i världen. Främst i de anglosaxiska länderna har en rikhaltig litteratur getts ut om vad som där brukar kallas »the Economics of Education». Inom internationella organisationer, bl.a. OECD, drivs ett omfattande och målinriktat arbete inom detta område. I denna verksamhet deltar företrädare för vårt land aktivt. En svensk forskare, professor Ingvar Svennilson, är sålunda huvudansvarig för en av de mer grundläggande OECD-publikationerna inom ämnesområdet.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 Svensk forskning bedrivs redan och kan i ökad omfattning komma till stånd genom ytterligare initiativ vid univer siteten samt från forskningsråden och riksbanksfonden.

Herr talman! Jag har inte någon annan uppfattning än herr Nyman, tvärt om: jag anser att det är ett mycket viktigt ämne som han har tagit upp. Jag vill bara förtydliga den sista meningen i interpellationssvaret. Den går tillbaka på föregående stycke, där det talas om att det här icke är fråga om penningbrist. Det gäller här en så central forskninguppgift att ingen vettig människa kan komma på den idén att säga att vi inte har råd att forska på detta område, utan här råder det brist på personer, på forskare, och brist på initiativ. Jag är för min del alldeles övertygad om att när man på forskningshåll griper sig an med dessa problem, vilket jag hoppas man kommer att göra, kommer det också att finnas medel och resurser till deras förfogande.